Herr talman! Jag behöver i och för sig inte polemisera med herr Knutson, därför att han på sitt sätt erkänner att denna kommersialisering är ett problem. Jag vill dock passa på tillfället att understryka att när vi påtalar den så är det ingen anklagelse, inget skuldbeläggande på de aktiva idrottsutövarna, utan ett konstaterande av att här försiggår en social och ekonomisk process som både direkt och indirekt gör att vissa, som vi menar, mycket viktiga sidor av den breda idrotten, vilka inte är intressanta för de rent kommersiella intressena, skjutes i bakgrunden. I stället görs en mängd bisaker till huvudsaker därför att de är av värde för de kommersiella intressena. Det hotar, menar vi, att urholka idrottens innehåll på ett icke önskvärt sätt. Staten bör alltså ta ansvar för att förhindra att idrotten hamnar i en tvångssituation. Det är vad vi har sagt. Jag kan slutligen försäkra herr Norrby att jag på den tiden centern var i opposition tog del av en otrolig mängd motioner från centern om stöd till idrotten. Vi inom vpk-gruppen läste dem och tyckte att de var intressanta och i många stycken bra. Vad yrkar man då, frågade vi oss. Jo, nästan alltid yrkade man på en utredning. Vi tyckte att det var skäligen meningslöst att understödja den typen av illusionspolitik. Hade ni under er oppositionstid fått alla era motioner om utredningar bifallna, skulle det inte ha funnits en enda ordinarie tingsdomare i landet som utövade sin tjänst, utan alla skulle ha varit sysselsatta i de utredningar som centerpartiet hade föreslagit.
Herr talman! Jag kan återknyta till detta Doroteaföretag. Men det är inte bara det företaget som genom reklam i idrottssammanhang vill visa upp sin produktion. Det gäller också Modo, Volvo och en del andra multinationella företag, för att inte glömma Adidas, som stått bakom jippot Superstars i TV. Dessa företag har intressen inom idrotten så länge de får pengar tillbaka. När så inte längre är fallet står sig idrotten slätt. Vi menar att det skall finnas samhälleliga pengar som ger idrotten möjlighet att verka. Det skall inte behövas pengar från olika jippobetonade eller kommersiella intressen. Herr Norrby talade om tipsmedlen och öronmärkning av pengar. Vi menar inte att si eller så mycket pengar skall gå till exempelvis fotbollen i relation till hur mycket som kommit in genom tipset. Vi menar i stället att de ca 450 milj.kr. som tipset tar in skall gå tillbaka till idrotten. Det är tre gånger så mycket som regeringen vill satsa på idrotten varje år. I ärlighetens namn skall väl sägas att samhällets stöd, som vårt förslag nu ligger, kommer att uppgå till ca 225 milj.kr., dvs. halva det belopp som kommer in genom tipset. Men med en uppräkning på tre år skulle samma belopp som nu tas in genom tipset gå till idrottslig verksamhet. Både herr Knutson och herr Norrby påstår att dessa sponsorer, kommersiella intressenter, inte skulle styra delar av idrotten. I mitt inledningsanförande talade jag om den s.k. skidpoolen, i vilken åtta företag 110 ingår. Dessa företag ger Skidförbundet 300 000 kr. Nu hotar man att dra in dessa pengar, vilket skulle medföra ekonomiska svårigheter för Skidförbundet. Anledningen till detta är att Skidförbundet tillsammans med Kooperativa förbundet försöker ta fram billigare skidor än vad dessa åtta företag vill lansera på marknaden. Kooperationen har i samarbete med Skidförbundet fått fram bra skidor till relativt billigt pris. Det tycker inte poolfirmorna om. Det kan minska deras profit. De vill naturligtvis sälja sina dyrare grejor med olika krusiduller och märken på. I denna ekonomiska exploatering ingår att intala vanliga turiståkare att de inte kan ta sig fram på annat än de rena lyxskidorna, som kostar så mycket mer pengar. Det gäller f.ö. inte bara skidsporten. Vi kan t.ex. se på bordtennisen, där grundskoleelever redan i de lägsta klasserna fås att tro att man måste ha toppendyra världsmästarracketar för att över huvud taget kunna lira pingis. Nej, jag tycker att man med öppna ögon skall se den verklighet som råder. Man kan nog inte påstå annat än att det trots allt är de ekonomiska intressena som i alltför hög grad styr idrotten och det idrottsliga utövandet. Vi anser att man med ett rejält stöd till idrotten skulle kunna få bort detta beroende.
Herr talman! Herr Franzén försökte möjligen definiera vad han menar med styrning av idrotten. Jag är inte alldeles säker på att han lyckades.

Massor av enstaka idrottsarrangemang har anordnats av tidningar. Det är någonting som jag tidigare inte har hört någon kritik mot. Tvärtom har det ansetts vara ett vällovligt syfte. Herr Svensson i Malmö sade att vpk inte vill misstänkliggöra idrotten - åtminstone inte han. Men han talade om att man ”urholkar”. Han åberopade det yttrande jag fällde och som jag kan upprepa, nämligen att det naturligtvis är tråkigt att idrotten i stor utsträckning skall vara beroende av reklampengar. Men jag ser detta med levande reklampelare närmast som ett estetiskt problem. Här har vi emellertid, herr talman, ett område där diskussionen alldeles säkert kommer att fortsätta till dess att samhället har möjlighet att gå in med större summor än i dag. Jag tror att idrotten kommer att få en ännu viktigare plats i samhället. Den har dessutom väldigt stor betydelse för ungdomens fostran.
: Herr talman! Det är inte så som herr Knutson har uppfattat oss — det skulle ju verka underligt — att vi menar att de kommersiella intressena skall tala om att bollen skall spelas så och så, utan det är fråga om vilka bollar som skall spelas. Vi kan se på gårdagens TV-debatt i Kvällsöppet. Representanten för Handikappidrottsförbundet förklarade att man i mycket stor utsträckning var i behov av jippot Kungafondens pengar för att bedriva sin verksamhet. Vi tycker att det är fullkomligt vansinnigt att man skall vara beroende av sådana gåvor. Det är också vansinnigt att samhället inte ställer upp och stöder dessa grupper i den omfattning som är behövligt. Beträffande kommersiella intressens inverkan på idrotten har vi i vår motion begärt — och där kanske herr Knutson kan vara överens med oss, eftersom han ändå har kommit till klarhet om att dessa saker förekommer — att man tillsätter en parlamentarisk utredning för att se under vilka former det kommersiella greppet över idrotten utövas och hur man skall kunna bryta det.
Herr talman! I sin iver att slippa tala om kontroversiella ting har nu herr Knutson kommit in på estetikens område. För honom är kommersialismen inom idrotten ett estetiskt problem. Tydligen är då också den konkurrensmentalitet och den överdrivna stjärnidrottsdyrkan som kommersialismen ger upphov till uteslutande ett estetiskt problem. Undanskjutandet av kvinnoidrotten, undanskjutandet av handikappidrotten, undanskjutandet av det breda tysta arbetet inom idrottsrörelsen — sådant som inte är direkt kommersiellt intressant — allt detta ser han inte, för hela saken är för honom ett estetiskt problem. När man hör sådana aningslösheter, blir man ytterligare förstärkt i uppfattningen att vi faktiskt har angripit ett problem, eftersom folk tycks vara så rädda för att diskutera det här öppet och ärligt.

Herr talman! Jag konstaterar — som så många andra troligen gör — att det är en typisk vokabulär som vpk har fört in i debatten. Det kommersialiserade, förhatliga samhället håller alltså på att förgöra även idrotten här i landet. Det vore intressant att veta om man skulle kunna precisera sig från vpk-håll. Det finns ju ett utländskt system för att styra idrotten från statens sida, från de politiska makthavarnas sida. Det är att göra idrottsutövarna till statstjänstemän, att göra dem till officerare med exempelvis överstelöjtnants grad, över huvud taget att den centrala överheten tar ett fast grepp över idrotten och styr den i syfte att också understryka nationens storhet på det politiska området. Vill vpk ha statsanställda idrottsmän även i Sverige? Idrotten har också en estetisk betydelse, det torde icke kunna förnekas från något håll. F. ö. vet vi att ungdomsidrotten, korpidrotten och breddidrotten arbetar i hägnet av elitidrotten. Utan elitidrott får vi inte den bredd i ungdomsidrotten som vi kan glädja oss åt i vårt land i dag. Överläggningen var härmed slutad. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I betänkandet 1976/77:34, som gäller anslag till statens ungdomsråd samt ungdomsorganisationerna m.m., är utskottet i stora drag enigt. Det råder dock inom några områden olika uppfattningar, till vilket jag skall knyta an. ö Under punkten 1, statens ungdomsråd, finns delade meningar. I propositionen redovisas bl.a. att ungdomsrådet begärt medel för en studie av hur det kommersiella fritids och kulturutbudet påverkar ungdomens fritidsförhållanden. För ändamålet beräknas ett belopp av 200 000 kr. Det förutsätts vidare att det skall ankomma på regeringen att utfärda de närmare riktlinjerna för genomförandet av studierna.

Det finns en bred uppslutning bakom uppfattningen att stora risker är förknippade med det profitinriktade kommersiella fritids och kulturutbudets utveckling. Det kommersiella fritids och kulturutbudet påverkar alla grupper i samhället. Särskilt viktigt är det förhållandet att de unga människorna är mest utsatta för utbudet. Föredragande statsrådet har betonat betydelsen av kartläggningen och har särskilt framhållit hur angeläget det är att undersöka hur barn och ungdomsverksamheten skall kunna bli mer attraktiv och sålunda bli ett verkligt alternativ, så att den verkar för en god fritid. Men att sträcka sig så långt som att ge det organ som håller i ungdomsfrågorna, nämligen ungdomsrådet, förtroendet att självt utforma direktiven gör man inte. Det är förvånansvärt att varken statsrådet eller den borgerliga utskottsmajoriteten vill ansluta sig till en förut självklar praxis. Misstroendet mot ungdomsrådet är beklagligt. Om någonsin är det nu angeläget att ett förtroendefullt samarbete kan skapas. Behovet av ungdomsorganisationernas arbete tillsammans med och i SIA-skolan är dokumenterat, och samarbetet måste byggas ut. Under punkten 2 behandlas ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Här är utskottet i stora drag enigt. Dock vill de socialdemokratiska ledamöterna i ett särskilt yttrande framhålla följande beträffande överflyttningen av bidragsgivningen till Förbundet Skog och ungdom och Jordbrukarungdomens förbund från jordbrukshuvudtiteln till utbildningshuvudtiteln. Vi motsätter oss inte överflyttningen som sådan men noterar att det är mycket små förbund. Förbundet Skog och ungdom har endast 64 rapporterade medlemmar och Jordbrukarungdomens förbund har ca 1200 medlemmar, varav ungefär hälften är äldre än 25 år. Vi har alltså tillstyrkt överflyttningen av bidragsgivningen i båda fallen men framhåller att bidrag i den ordning som nu föreslagits dock kan godtas endast övergångsvis. Vidare säger vi att det i fortsättningen måste gälla samma normer för dessa som för övriga organisationer. Beträffande övriga delar av betänkandet, punkterna 3 och 4, är utskottet enigt. Det kunde beträffande anslagens storlek vara av intresse att jämföra med idrottsdebatten för en stund sedan, men det skall jag inte göra.

Herr talman! Kulturutskottet har under årens lopp ägnat betydande tid och intresse åt de viktiga ungdomsfrågorna. Statens ungdomsråd har i det sammanhanget gjort ett betydelsefullt och värdefullt arbete. Ungdomsrådets ställning har vid några tillfällen ifrågasatts. Kulturutskottet har dock tillbakavisat sådana propåer. Vi har inte ändrat mening utan vi hälsar med tillfredsställelse den förstärkning av resurserna som har föreslagits i budgetpropositionen. Särskilt glädjande är den kraftiga uppräkningen av bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Den nya regeringen har sålunda tillgodosett ett redan 1971 framfört krav om att bidraget skall utgå med 10 kr. per sammankomst. Dessutom sänks åldersgränsen för erhållande av bidrag från 12 till 7 år. Därmed uppfylls också ett gammalt krav som inte har varit till gagn för ungdomsorganisationerna. Sänkningen av åldersgränsen och höjningen av sammankomstbidraget har medfört att anslaget har höjts med inte mindre än 30 milj.kr. Utöver detta har också regeringen uppfört ett nytt anslag på 25 milj.kr. som skall utgå som bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner. Bidraget skall syfta till att garantera ett utbud av fritidsverksamhet efter skoldagens slut. Bidraget bör användas för stöd och stimulans till föreningslivets verksamhet i den allmänna fritidsverksamheten och skall ses som ett komplement till det statliga lokala aktivitetsstödet och till kommunernas egen bidragsgivning. Sammantaget har alltså anslagen nära fördubblats sedan föregående år. Det torde klart framgå att ungdomsrådet mot denna bakgrund kommer att få en viktig funktion vid medlens fördelning. Ungdomsrådets förslag om en studie av hur det kommersiella fritidsutbudet påverkar ungdomens fritidssituation och ungdomsorganisationernas arbetsmöjligheter har mött ett positivt gensvar hos kulturrådet och konsumentverket. Båda myndigheterna har framhållit det angelägna i att studien kommer till stånd och därvid redovisat vissa, i propositionen inte närmare angivna, synpunkter på uppläggningen av densamma. I propositionen betonas betydelsen av kunskaper om vilka faktorer som påverkar barns och ungdomars val av fritidsaktiviteter. Som det inte minst angelägna framhålls att man undersöker hur barn och ungdomsorganisationernas verksamhet skall kunna bli ett attraktivt alternativ. För att ungdomsrådet skall få möjlighet att genomföra en studie av dessa frågor föreslås i propositionen en medelsanvisning av 200 000 kr. under det nya anslaget Statens ungdomsråd: Utrednings och informationsverksamhet. Utskottet finner i likhet med statens kulturråd och konsumentverket att det är angeläget att en studie av det kommersiella fritidsutbudet och ungdomsorganisationernas arbetsmöjligheter av den typ som statens ungdomsråd föreslagit kommer till stånd. Några invändningar mot detta har inte gjorts i propositionen. Syftet med motionen 741 är att betona vikten av att den modell för arbetet och den inriktning av detta som statens ungdomsråd redovisat får ligga till grund för de riktlinjer som regeringen avser att utfärda. Utskottet vill för sin del understryka att det enligt propositionen är avsikten att ungdomsrådet, som utarbetat förslag till studien, också skall genomföra densamma. Det uttalande som görs i propositionen om att det ankommer på regeringen att utfärda de närmare riktlinjerna för genomförandet av studien får ses som ett uttryck för den betydelse som bör tillmätas detta arbete, men utesluter givetvis inte att det kan bli fråga om ytterligare samråd och överväganden innan riktlinjerna anges. Utskottet förutsätter emellertid att ungdomsrådets eget förslag till uppläggning av arbetet kommer att vara en väsentlig grund för det kommande utredningsarbetet och finner det betydelsefullt att ungdomsrådet ges resurser att genomföra studien. Mot bakgrund av det anförda anser utskottet det inte erforderligt att riksdagen gör något uttalande i fråga om riktlinjerna för studien och avstyrker därför motionen 741. | När det gäller bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet kan bara noteras att utskottet föreslår att JUF skall få ett jämfört med föregående år oförändrat anslag på 290 000 kr. Slutligen har utskottet haft att behandla motionen 749, vari bl.a. yrkas att regeringen utarbetar ett förslag om en genomtänkt och samordnad bidragspolitik till föreningslivet, som inte diskriminerar barn och ungdomsorganisationerna. Frågan om en översyn av de utgående bidragen är ju inte någon ny fråga. Vi har bl.a. från centerpartiet i flera år krävt en översyn, och utskottet har mycket utförligt redovisat hur ärendet tidigare har behandlats. Ett bifall till de förslag i fråga om ungdomsverksamheten som lagts fram i årets budgetproposition kommer att innebära en mycket betydande ökning av den sammanlagda medelsanvisningen till denna verksamhet. Av denna ökning hänför sig 25 milj.kr. till det nya anslaget Bidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner. Detta nya bidrag syftar till att garantera ett utbud av fritidsverksamhet efter skoldagens slut. Det är avsett att användas som stöd och stimulans för föreningslivets medverkan i den allmänna fritidsverksamheten.

De beslut angående det statliga stödet till ungdomsverksamheten som riksdagen fattat under de senaste åren markerar den växande betydelse som självständigt verkande ungdomsorganisationer har i det svenska samhället.

Det översynsarbete i fråga om samhällets totala stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet varom utskottet flera gånger uttalat sig har fått ytterligare aktualitet med anledning av den beslutade reformen angående skolans inre arbete . Utskottet finner det mot den bakgrunden självklart att man från statsmakternas sida fortsättningsvis med stor uppmärksamhet följer utvecklingen av de organisatoriska och ekonomiska betingelserna för ungdomsorganisationernas verksamhet, inte minst med hänsyn till den roll som organisationerna avses få i skolans inre arbete. Utskottet räknar med att de synpunkter som anförts i motionen 749 därvid också kommer under övervägande. Utskottet finner det inte erforderligt att riksdagen gör de framställningar till regeringen som yrkats i denna motion, som därför avstyrks. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets betänkande på alla punkter.
Herr talman! Det bör uppmärksammas att de uppräkningar som herr Norrby nu redogjort för är gamla ”synder”. De är beställningar från den gamla regeringen, men de blir ju inte sämre för det.

Herr talman!

Det är inte ens tillräckligt för täckning av inflationen. Vad däremot gäller idrotten har där skett en uppräkning med 20 96. Det är bl.a. detta förhållande som tas upp i vår motion. Även om ålderssänkningen i samband med det lokala stödet i och för sig är oerhört positiv, skall vi komma ihåg att det är idrottsorganisationerna som till huvuddelen lägger beslag på detta stöd — f.n. omkring 80 96 av dessa pengar. När herr Norrby läste upp att-satserna i vår motion glömde han den sista delen av den första att-satsen, nämligen att vi vill ha en genomtänkt och samordnad bidragspolitik till föreningslivet som inte diskriminerar barn och ungdomsorganisationerna. Jag anser således att man bör se bidragshöjningarna i relation till varandra. För den andra att-satsen redogjorde herr Norrby — såvitt jag kommer ihåg — helt riktigt. Organisationerna kommer att ställas inför helt nya uppgifter, bl.a. genom förslagen i SIA-utredningen om den samlade skoldagen. De skall dessutom ha praktiska möjligheter att genomföra sin reguljära verksamhet. Under det första året ställer man också medel till förfogande — 22,5 milj.kr. — men det saknas fortfarande en samlad syn på hur verksamheten skall finansieras och understödjas på längre sikt. Den tredje fråga som vi tar upp i vår motion handlar om principen om prioritering av barn och ungdomsverksamhet i föreningsregi före verksamhet i samhällelig regi. Också där menar vi att man genom en översyn bör ge organisationerna större möjligheter att vara med och forma verksamheten så att barn och ungdomar själva kan få ansvara för sin fritid. Jag inser, herr talman, det meningslösa i att yrka bifall till en motion som ett enhälligt utskott, om än med en ganska positiv skrivning, har avslagit. Jag avstår därför ifrån att ställa något yrkande på den punkten. Under punkten Stöd till idrotten hade vi en debatt om kommersialismen. Jag är glad över att utskottets borgerliga majoritet jämfört med det föredragande statsrådet har gjort en starkare markering av kommersialismen. Statsrådet säger i propositionen: ”Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi skaffar oss bättre kunskaper om vilka faktorer som påverkar barns och ungdomars val av fritidsaktiviteter.

Men, herr Norrby, när man nu är så positiv till att denna undersökning görs och när man säger ja till de förutsättningar som ungdomsrådet har angivit, varför kan man då inte som de socialdemokratiska reservanterna vill ta steget fullt ut och säga att ungdomsrådet skall få fullfölja utredningen på det sätt som det vill? Det har aldrig tidigare förekommit att regeringen har gått ut och givit direktiv till statens ungdomsråd om hur de utredningar som ungdomsrådet har föreslagit skall genomföras. Den borgerliga inställningen är desto mer förvånande som ungdomsrådet ju är det statliga utredningsorganet på det barn och ungdomspolitiska området. Jag måste säga att jag tycker att de borgerliga gör sig skyldiga till något av en undervärdering av de möjligheter som ungdomsrådet har när det gäller att verka på det här området. Dessutom är rådets förslag enhälligt. Företrädare för de olika borgerliga ungdomsförbunden har ställt sig bakom det förslag som ungdomsrådet lämnat in till regeringen. Jag skall inte ta upp syftet med kartläggningen, för det framgår såväl av den socialdemokratiska reservationen som av vad herr Bladh sade. Men jag skall bara säga några ord till slut om avsikten med kartläggningen. Vi vill genom denna kartläggning från ungdomsrådets sida ge organisationerna möjligheter att utifrån de egna-värderingarna diskutera kommersialismens negativa verkningar. Vi menar att det är samhällets uppgift att ge organisationerna service för att de i sin verksamhet skall få möjligheter att i ett demokratiskt samhälle bilda opinion och vidta alternativa åtgärder. Man skall också från samhällets sida kunna vara med om att föreslå samhälleliga åtgärder för att motverka kommersialismens negativa effekter. Vi hoppas med denna undersökning även kunna ge ett mer långtgående förslag till reformer på det fritids och kulturpolitiska området. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Till stora delar kan jag bara instämma i Åke Gustavssons syn på ungdomsrådets ställning och betydelse. I mitt första inlägg försökte jag också betona detta. Jag konstaterade även att det är riktigt och på sin plats att statens ungdomsråd får ökade medel till sin verksamhet. Jag tror inte att det råder några delade meningar om detta mellan oss två. Vi har sagt i betänkandet att vi förutsätter att kartläggningen kommer 120 att göras helt i enlighet med vad ungdomsrådet här har föreslagit. Med tillfredsställelse noterar jag att Åke Gustavsson också har märkt den uppstramning som vi har gjort i fråga om detta i skrivningen. Sedan var jag faktiskt så pass finkänslig, herr Gustavsson, att jag inte citerade vad ni motionärer har sagt om den utredning, där ni talar om ett genomtänkt förslag som inte diskriminerar barn och ungdomsorganisationer. Jag har nämligen fattat detta som kritik mot den föregående regeringens sätt att handlägga dessa frågor. I det sammanhanget måste man notera att vi i åratal har fordrat en översyn, en belysning av den här frågan, med en redogörelse för hur regeringen ser på frågan - om det sammanlagda samhälleliga stödet till ungdomsorganisationerna utgår efter de principer som vi förordar. Åke Gustavsson säger — och det kanske var en åsnespark — att det var tur att den gamla regeringen lade fram förslaget om sänkning av åldersgränsen och även lade fram SIA-propositionen, så att tiokronan säkrades till dessa ungdomars sammankomster. Låt mig bara säga att ' jag skulle ha blivit mycket förvånad om den inte hade gjort det, med det oerhört starka tryck som jag i mitt föregående inlägg framhöll att man hade haft i den frågan alltsedan 1971, då vi framförde förslaget om sänkning av åldersgränsen och även vidhöll att sammankomstbidraget skulle utgå med 10 kr. Jag fann det helt följdriktigt att den gamla regeringen inte kunde stå emot dessa krav längre.
Herr talman! Jag vill först tacka för den vänliga omtanken från herr Norrbys sida att inte vilja citera hela satsen, eftersom han trodde att det skulle vara en kritik mot den socialdemokratiska politiken. Men om herr Norrby hade lyssnat på vad jag sade i anförandet hade han märkt vad det hela handlar om. För det första har vi en kostnadsutveckling som varit högre det senaste året än vad höjningen av anslaget till barn och ungdomsorganisationerna är. Och årets budgetproposition får faktiskt den borgerliga regeringen stå för! För det andra höjer man — i den relationen — anslaget till idrotten med 20 926; något som jag inte vill motsätta mig. Men då tycker jag också att man måste visa litet större generositet mot barn och ungdomsorganisationerna. Jag hoppas att man genom en översyn av de här frågorna kan få fram en politik som inte diskriminerar barn och ungdomsorganisationerna. Jag ifrågasätter nämligen om inte en sådan politik som den borgerliga regeringen fört på den här punkten gör det. Sedan noterar jag med tacksamhet herr Norrbys uttalande, och jag återger exakt vad han sade, nämligen att studien skall genomföras helt i enlighet med vad rådet föreslagit. Det tas till protokollet att utskottets talesman säger detta, och det är ett löfte som jag noterar med tacksamhet. Men om studien verkligen skall genomföras helt i enlighet med vad rådet föreslagit, varför skall man då skriva direktiv från regeringens sida?

Herr talman! I årets budgetproposition föreslås en kraftig uppräkning av statens stöd till ungdomsorganisationerna, en kraftigare uppräkning än vad som har varit vanligt under de senaste budgetåren. Ökningen av ungdomsanslagen är ett uttryck för det värde som statsmakterna sätter på ungdomsorganisationernas verksamhet. Genom ett differentierat föreningsliv kan unga människor erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning och få möjlighet att utveckla sina speciella anlag och intressen. Nya organisationer föreslås också i årets budgetproposition få samhällets stöd till sin verksamhet. Många organisationer, stora lika väl som små, är den bästa garantin för mångsidighet och variation i det totala utbudet av föreningsaktiviteter. Det stöd som nu kommer ungdomsorganisationerna till del möjliggör satsningar på ett brett spektrum av aktiviteter. Staten är engagerad som bidragsgivare till de centrala organisationerna liksom till det lokala föreningslivet. Bidrag utgår också till ungdomsorganisationerna för verksamheter som statsmakterna bedömt som särskilt angelägna. Det totala flödet av pengar från staten till organisations och föreningslivet är alltså betydande och för bidragsmottagarna angeläget. Det är emellertid samtidigt uppenbart att de splittrade formerna för bidragsgivningen inte sällan innebär problem för organisationerna. Risk finns också för att de specialdestinerade bidragen kan verka styrande på föreningslivet, till förfång för den öppenhet och den autonomi som är det fria föreningslivets livsnerv. Riktlinjen för nödvändiga framtida reformeringar av stödet till ungdomsorganisationerna bör därför enligt min mening vara att skapa generellaste möjliga regler som möjliggör för organisationerna att själva forma sin verksamhet utan direkta eller indirekta pekpinnar. Statens uppgift måste vara att garantera variation i det utbud av fritidsaktiviteter som erbjuds unga människor. Ett mångsidigt och livskraftigt föreningsliv är en av grundpelarna. Kommunalt anordnade och andra fritidsaktiviteter kan därutöver bidra till att bredda utbudet till gagn för alla de skilda intressen som ungdomar har. Det är enligt min mening orimligt att bara därför att vi vet att föreningsliv är stimulerande och personlighetsutvecklande utgå från att just föreningsverksamhet är den idealiska fritidsverksamheten för alla ungdomar. Somliga efterfrågar fritidssysselsättningar i andra former, sysselsättningar som av dem som efterlyser dem framstår såsom väsentliga och avkopplande. Jag menar att debatten om annan fritidsverksamhet än den föreningsbaserade skall ses just i detta perspektiv. Också fritidsaktiviteter som drivs i annan regi än Föreningssverige kan ha värdefulla egenskaper som unga människor finner berikande utifrån sina krav och önskemål. Tendensen att framhäva föreningsliv som det enda lyckobringande och i klump förkasta all annan fritidsverksamhet är ytterst ett slag mot det val som ungdomar träffar om den egna fritidssysselsättningen. Det är uppenbart att föreningslivet i dag möter en konkurrens som är långt hårdare än tidigare. Till en del har denna konkurrens inneburit en minskad tillströmning av ungdomar till de traditionella ungdomsorganisationerna. Men bilden är långt ifrån entydig. Många organisationer har genom hård självprövning av sina verksamhetsformer och sitt verksamhetsutbud lyckats hävda sig väl gentemot andra typer av fritidssysselsättningar. Statligt och kommunalt stöd har därvidlag varit av stor betydelse. Arbetet för att garantera ett vitalt föreningsliv också framöver måste till en betydande del utföras inom organisationerna själva. Det är föreningslivet som måste komma underfund med vad det är som brister när tillströmningen av medlemmar avtar och göra de anpassningar av verksamheten som ungdomar kräver. I detta sammanhang kan den undersökning av det kommersiella fritidsutbudets utbredning och verkningar som statens ungdomsråd föreslås få medel för att genomföra spela en väsentlig roll. Att ge ungdomsorganisationerna ett rikt bakgrundsmaterial för den nödvändiga självprövningen — genom att hjälpa till att kartlägga attityder hos de ungdomar som föreningsverksamheten syftar till att engagera — är angeläget. I sin reservation till kulturutskottets betänkande på denna punkt framhåller den socialdemokratiska minoriteten i utskottet att just den form av undersökning som statens ungdomsråd har föreslagit skall genomföras. I sak råder inga delade meningar mellan majoriteten och minoriteten vad gäller värdet av att en undersökning av det slag ungdomsrådet föreslagit kommer till stånd. Utskottets skrivning ger också klart besked på denna punkt. Vad majoriteten emellertid har velat göra är att öppna en väg för att ytterligare synpunkter på utredningens inriktning skall kunna tillföras. Att ge regeringen denna möjlighet är knappast uttryck för något bristande förtroende för statens ungdomsråds förmåga att genomföra ett värdefullt utredningsarbete — också utskottet håller ju fast vid att det är ungdomsrådet som skall genomföra utredningsarbetet — utan endast ett sätt att samstämma ungdomsrådets utredningsverksamhet med övriga åtgärder, syftande till att ge föreningslivet i allmänhet bästa möjliga arbetsbetingelser. Det är svårt att förstå hur socialdemokraterna egentligen kan ha någonting att invända mot att så många infallsvinklar som möjligt tillåts påverka utredningens inriktning och arbete.

Får jag, herr talman, utöver vad herr Norrby anfört på den här punkten, endast tillägga att en organisations värde inte alltid går att mäta bara genom att man räknar antalet medlemmar. Såväl Skog och ungdom som Jordbrukarungdomens förbund bedriver en verksamhet som till sin karaktär är delvis öppen, delvis inriktad på service gentemot medlemmar i andra organisationer. Genom dessa aktiviteter når man regelbundet tiotusentals ungdomar med meningsfull verksamhet. Jag tycker själv att det är uppenbart att också sådana organisationer förtjänar samhällets stöd. Till slut, herr talman: Herr Gustavsson i Nässjö är missnöjd över att regeringen inte föreslår ett större påslag på ungdomsverksamheten än den gör. Om herr Gustavsson är så missnöjd som han lät antyda från talarstolen kan man fråga sig: Varför har inte socialdemokraterna till årets riksdag motionerat om ett starkare stöd till ungdomsorganisationerna? Det är ett krav som vi i så fall hade kunnat debattera här i kammaren. Utskottet är ju totalt enigt när det gäller bidragens storlek. Vidare: Herr Gustavsson i Nässjö berömmer utskottet för en positiv skrivning om hans egen motion om en översyn av bidragen till ungdomsverksamheten. Den positiva skrivningen beror i grunden på att motionen som sådan nära anknyter till krav som de tre borgerliga partierna drivit i utskottet under flera år men som socialdemokraterna senast vid förra riksmötet behagade avslå här i kammaren.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
Herr talman! Herr Unckel säger att majoriteten har öppnat en väg för ytterligare synpunkter och frågar varför socialdemokraterna är så rädda för ytterligare synpunkter när det gäller undersökningar av kommersialismen. Jag tycker att företrädarna för de tre regeringspartierna skall bestämma sig för vilken linje de skall följa. Jag var glad över att herr Norrby sade — och jag instämde i det — att den studie som skall genomföras skall göras helt i enlighet med vad ungdomsrådet föreslagit. Herr Unckel tycks ta avstånd från den uppfattningen. Jag rekommenderar er att bestämma er för en gemensam linje. 2 Herr Unckels anförande bekräftade min misstanke att man inte har det förtroende för ungdomsrådet som man borde ha. Det har tidigare inte förekommit att man sagt att regeringen skall utfärda direktiv till ungdomsrådet om utredningar på ungdomsområdet. De har tidigare anförtrotts åt ungdomsrådet. Jag har, måste jag erkänna, förtroende också för företrädarna för de borgerliga ungdomsförbunden i ungdomsrådet. Jag tror att de tillsammans med oss andra kan genomföra ett bra arbete. Per Unckel säger att vår skrivning nära anknyter till de borgerliga krav om överstyrning och utredning på det ungdomspolitiska området som mitt parti tidigare år varit med om att avslå. Men när man nu från borgerligt håll år efter år har krävt utredningar och fått stryk i den frågan av riksdagen, och när man nu när det är borgerlig majoritet i riksdagen har chansen att tillsätta en sådan utredning, då säger man nej tack! Det är en förvånande slalompolitik som man därmed demonstrerar.
Herr talman! Jag tycker också att herr Unckel gör det lätt för sig när han påstår att man breddar möjligheterna till en kartläggning. Jag kan helt kort konstatera att detta är uttryck för ett misstroende mot ungdomsrådet. Det har förut haft möjligheter att självt ta initiativ. Det säger man nu nej till. Det går inte att bredda det hela med några formler, herr Unckel! Jag tror, precis som herr Gustavsson i Nässjö, att det kan bli besvärligt att få till stånd en samordning i kommande direktiv. Misstroendet mot ungdomsrådet från den borgerliga sidan är uppenbart. Det ges inte det förtroende som det hade förut.
Herr talman! Låt mig först, för att lugna herr Gustavsson i Nässjö, citera vad utskottet sagt när det gäller den studie vi nu debatterar. I utskottsbetänkandet står följande på s. 2-3: ”Det uttalande som görs i propositionen om att det ankommer på regeringen att utfärda de närmare riktlinjerna för genomförandet av studien får ses som ett uttryck för den betydelse som bör tillmätas detta arbete men utesluter givetvis inte att det kan bli fråga om ytterligare samråd och överväganden innan riktlinjerna anges.” Jag har lika svårt nu som tidigare att inse vad herr Gustavsson har emot att ytterligare synpunkter inhämtas. Det är inte uttryck för ett misstroende, herr Bladh, när vi från regeringspartiernas sida vill ha in ytterligare synpunkter i utredningsarbetet för att samstämma detta med övriga utredningsuppgifter och utredningsuppdrag som pågår inom flera olika fackdepartement. Den här formuleringen syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för statens ungdomsråds utredning att ge det bidrag till ungdomsorganisationernas egen självprövning, om vilket jag talade tidigare i mitt anförande. Herr Gustavsson ställde krav på en utredning om ungdomsorganisationernas stöd på den lokala nivån. Anledningen till att de borgerliga partierna i utskottet nu inte känner sig manade att bifalla den socialdemokratiska motionen är ju att det redan finns ett tidigare uttalande av riksdagen, vilket 1973 även hade socialdemokratisk anslutning. Då anslöt man sig till uttalandet, men förra året gjorde man det inte. För oss räcker det utredningskrav som riksdagen redan tidigare har ställt. Vi har alltså ingen anledning att gå på en motion som skulle göra den beställningen snävare än den som vi redan har fått igenom.
Herr talman! Om regeringen nu tillmäter denna fråga en speciell betydelse och avser att hämta in ytterligare synpunkter, att visa öppenhet och tolerans i dessa sammamhang, måste den ha funderat väldigt mycket på denna fråga. Därför vill jag fråga Per Unckel: Vilka ytterligare synpunkter planerar regeringen att hämta in? Från vilka organisationer planerar regeringen att hämta in de synpunkterna? Jag misstänker, om jag skall vara uppriktig, att det snarare är på det sättet att regeringen vill låsa in sig bakom dörrarna och där i tysthet utarbeta nya direktiv ungefär som man har gjort i försvarspolitiska sammanhang med frågan om det nya lätta attackplanet.
Herr talman! Låt mig bara nämna ett exempel på en vidgning som skulle kunna vara angelägen. Om regeringen genomför den översyn av bidragsreglerna till ungdomsorganisationerna om vilken riksdagen tidigare har uttalat sig är det väl ändå rimligt att man får en viss koppling mellan en undersökning av den miljö i vilken ungdomsorganisationerna verkar och de bidrag som sedan skall användas av organisationerna för att de skall kunna fullfölja sina viktiga uppgifter? En sådan samordning kan vara ett exempel på de ytterligare synpunkter som utskottet vill öppna möjlighet för regeringen att tillföra utredningsarbetet innan det börjar.
Herr talman! Till detta kan jag bara konstatera att den möjligheten finns också med de förslag till direktiv som ungdomsrådet har skrivit. Men jag fick inte svar på min fråga: Med vilka vill man genomföra en diskussion? den det ej vill röstar nej.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. 35 2. att tillsätta en utredning om formerna för att öka användarnas inflytande över läromedlens tillblivelse, anskaffande och användande, 3. att vid granskningen av objektiviteten i läromedlen också skulle beaktas tendenser i innehållet som förstärkte och bevarade ett traditionellt könsrollsmönster. 2. godkänna de grunder för statsbidrag för studieoch yrkesorientering vid vissa privatskolor som förordats i propositionen, 2. att ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om förverkligandet av tidigare riksdagsbeslut om regionala planeringsråd i varje län samt
Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av detta ärende, som gäller anslag till vissa delar av vuxenutbildningen, i stort sett varit enigt. På tre punkter har emellertid inte den socialdemokratiska minoriteten vunnit gehör för sina synpunkter, och jag vill något kommentera de reservationer som vi därför från vårt håll fogat till utskottets betänkande. Vi ställer stora förhoppningar på de planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv — de s.k. SSA-råden — som riksdagen tidigare i år beslutat skall inrättas i varje kommun fr.o.m. nästa halvårsskifte. För att dessa planeringsråd skall fylla sitt syfte är det nödvändigt med en medverkan från de fackliga organisationerna. Detta understryks också i en gemensam skrivelse från Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation i november i fjol till utbildningsministern. Organisationerna erinrar också om att för att de fackliga representanterna skall kunna göra ett fullgott arbete och kunna fungera som resurs för skolan behövs det utbildning av dessa. Både LO och TCO har behov av att förbereda och följa upp de egna representanterna i skolverksamheten. LO och TCO bör bedriva denna utbildning i egen regi, och den bör Nr 92 enligt organisationernas mening först inriktas på ledamöter i SSA-råd Onsdagen den och i efterhand vidgas till att även omfatta de skolinformatörer som 23 mars 1977 måste finnas för att den fackliga medverkan i skolan skall bli tillräcklig. = Beträffande ersättning vid facklig medverkan i undervisningen säger Anslag till vuxenut LO och TCO: ”Skolan efterfrågar i växande utsträckning facklig med = bildning verkan i undervisningen. Arbetslivets förändring återspeglas i ett ökat intresse för demokratifrågor, facklig verksamhet och villkor i arbetslivet. SSA-råden kommer att ytterligare öka efterfrågan på arbetslivsrepresentanter till skolan. De fackliga representanterna kommer inte in som lärare utan som extra resurs, ofta med kunskaper om ett område som kan vara av intresse för en viss klass. Kretsen av fackliga skolinformatörer måste med nödvändighet vara stor och representera skiftande yrken och sysselsättningar. Förutsättningen för ett deltagande på bred basis är att förlorad arbetsförtjänst för skolinformatören täcks upp av samhället genom att ersättning utgår för medverkan.” Eftersom det i budgetpropositionen inte nämns någonting om betydelsen av skolinformatörer föreligger det en socialdemokratisk motion, som följer upp önskemålen från LO och TCO. Vi anser att anslaget till utbildning av löntagarorganisationernas representanter i planeringsråden också bör kunna användas till utbildning av skolinformatörer, även om naturligtvis utbildningen av den förstnämnda kategorin måste komma i första hand. De fackliga organisationerna bör själva få förtroendet att göra den lämpliga avvägningen. Utskottsmajoriteten vill tyvärr inte ställa sig positiv till utbildning av skolinformatörer och ge organisationerna detta förtroende. Socialdemokraterna i utskottet föreslår därför i reservationen 1 att medel ur förevarande anslag skall få användas även av skolinformatörer vid sidan om råden och att riksdagen ger regeringen detta till känna. Under punkten Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet har utbildningsministern föreslagit en höjning med 115 000 kr. Trots denna ökning av anslaget, varav huvuddelen naturligtvis går till Lantbrukarnas riksförbund, så har inte utbildningsministern velat ge föreningen Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS, något anslag. Enligt utskottsminoritetens uppfattning är KLYS verksamhet av stor betydelse, och det är enligt vår mening också ett samhälleligt intresse att företrädarna för KLYS och de till KLYS anslutna organisationerna är fackligt kunniga. I reservationen 2 yrkas därför att KLYS bör få bidrag av detta anslag under nästa budgetår med högst 75 000 kr. Därför bör anslaget höjas med detta belopp i förhållande till budgetpropositionen och utgå som ett reservationsanslag av 605 000 kr. Den tredje reservationen gäller bidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Här föreslås i budgetpropositionen, och utskottsmajoriteten tillstyrker, att medel för detta ändamål skall kunna utgå även till företagarorganisationer som Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges 129 fiskares riksförbund och Sveriges hantverks och industriorganisation. Om detta hade det inte varit något att säga om det samtidigt hade föreslagits en avgiftsbeläggning för egenföretagarna. Detta har emellertid inte skett, varför även denna verksamhet enligt förslaget skall finansieras med vuxenutbildningsavgiften. Det innebär att löntagarnas pengar kommer att förbrukas för företagarnas ändamål. Detta är enligt vår mening inte rättvist och riktigt så länge som inte egenföretagarna betalar vuxenutbildningsavgift, och därför yrkas i reservationen 3, med bifall till en socialdemokratisk motion, avslag på regeringens förslag i denna del.

Herr talman!

Folkhögskoleanslagen, som normalt ligger inom denna del av budgetpropositionen, kommer att behandlas i ett senare sammanhang. Vuxenutbildningen har blivit en alltmer betydelsefull del av utbildningssektorn. Genom satsningar på uppsökande verksamhet och genom att olika utbildningsanordnare erbjuder ett varierat utbud av kurser har fler människor fått stimulans till och möjlighet att börja studera. Här har studiecirkeln för många visat sig vara en bra form för studier. Cirkeln erbjuder en flexibel studietakt och studietid. Ämnesval m.m. kan anpassas till gruppen, och dessutom finns ofta ett stort mått av social gemenskap. Tillsammans satsas en dryg miljard kronor på vuxenutbildningen i dess olika former. Det är således ett stort ärende som nu behandlas av riksdagen. Enigheten i utskottet har som sagt varit stor, och endast på tre punkter finns delade meningar. Jag skall redovisa majoritetens syn på dessa tre punkter. majoriteten konstaterar att det är viktigt att de fackliga representanter Nr 92 som skall medverka i arbetet för en ökad kontakt mellan skolan och Onsdagen den arbetslivet får förbereda sig för sina uppgifter genom utbildning. Det 23 mars 1977 är därför bra att regeringen nu i budgetpropositionen föreslår 2 milj.kr. — för det ändamålet. Utbildningen måste i första hand inriktas på leda — Anslag till vuxenutmöterna i planeringsrådet. bildning Jag delar herr Jönssons uppfattning att det är väsentligt att dessa ledamöter får en utbildning. Om man följer reservationens förslag att pengarna skall få användas också för utbildning av skolinformatörer, skulle det emellertid bli mindre utrymme för utbildning av ledamöterna i SSA råden. Den socialdemokratiska reservationen hade alltså reellt betytt någonting, om man också hade föreslagit nya pengar. Men det gör man inte. Många organisationer vid sidan av de fackliga har skolinformatörer. Det blir en uppgift något senare i samband med konstruktionen av statsbidraget till SIA-skolan att finna formerna för att ekonomiskt klara utbildning och arvodering av skolinformatörerna från olika organisationer. Det är enligt utskottsmajoritetens uppfattning omöjligt att nu börja med två organisationers skolinformatörer, samtidigt som man ställer ett stort antal mindre organisationer, ofta med sämre ekonomiska möjligheter, utanför. Den andra reservationen gäller KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. KLYS har begärt statsbidrag till den egna kursverksamheten och till facklig kursverksamhet inom till KLYS anslutna organisationer. Föredragande statsråd är f. n. inte beredd att tillstyrka KLYS hemställan om bidrag. Antalet organisationer som får pengar från anslaget Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet har under åren utökats. Föredragande statsråd och utskottsmajoriteten är eniga om att det i år inte varit möjligt att få med KLYS men att en förnyad ansökan inför nästa år får prövas i vanlig ordning i budgetarbetet. Den tredje reservationen handlar om bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Här föreslår föredragande statsråd att bidrag skall kunna utgå till Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverks och industriorganisation enligt samma grunder som hittills har tillämpats för andra fackliga organisationer. Det är ett krav som den nuvarande majoriteten har drivit, och vi anser att det är ett riktigt förslag. Avsikten med bidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna var att öka möjligheterna att den vägen nå människor med kort, bristfällig utbildning och att stimulera dem till studier. Bland lantbrukare, fiskare och hantverkare finns många som har kort utbildning och som behöver en påstötning för att komma i gång med studier, precis som är fallet i många andra grupper. I reservationen argumenteras inte heller mot det riktiga och rimliga i att även dessa grupper omfattas av den uppsökande verksamheten. Propositionens förslag innebär ju endast att möjligheten öppnas för LRF, SHIO, Sveriges fiskares riksförbund och 131 bildning I reservationen sägs att detta bör ske först när egenföretagarna betalar vuxenutbildningsavgift. Av de 15 miljonerna som finns tillgängliga under anslaget till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna kan det kanske röra sig om en halv miljon, som på det här sättet skulle komma andra till del. Under andra anslag i det betänkande vi nu behandlar föreslås att ungefär 115 miljoner, som har kommit in via vuxenutbildningsavgiften, används till andra ändamål — bidrag till studieförbunden, studiecirkelverksamhet m.m. Den ordningen är ingenting som den nuvarande regeringen har infört. Det gjordes redan för två år sedan av den socialdemokratiska regeringen i samband med att utbildningsavgiften infördes. Jag är medveten om att det kan vara ett problem att göra en riktig avvägning mellan vad som skall finansieras budgetvägen och vad som skall finansieras med hjälp av vuxenutbildningsavgiften. För att skapa klarhet i den frågan finns det i årets budgetproposition en plan för hur man på några års sikt stegvis skall kunna utnyttja vuxenutbildningsavgiften enbart till studiesociala ändamål. Jag förutsätter att man i samband med den successiva övergången och omläggningen av finansieringen också löser frågan om hur bidraget till dessa organisationers uppsökande verksamhet skall finansieras i framtiden.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

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 11 behandlas hela driftbudgeten för kommunikationsdepartementet, och det är således åtskilliga tusen miljoner kronor som riksdagen om ett par timmar kommer att ta ställning till. Jag skall, herr talman, i mitt inlägg huvudsakligen uppehålla mig vid väganslagen. En god standard på väg och gatunätet är av väsentlig betydelse för landets näringsliv och för de många människor som dagligen färdas individuellt med personbil eller kollektivt med buss till arbete, service och fritidsaktiviteter. Vägnätet är landets största transportsystem. Prak tiskt taget varje hushåll kan nås med en vägtransport. Totalt finns över 400 000 km väg. Staten, genom statens vägverk, är väghållare för ca 97 000 km. Kommunerna är väghållare för ca 31 000 km, där staten ger ekonomiskt bidrag till ungefär 5 000 km — s.k. statskommunvägar. Enskilda väghållare som utgörs av vägsamfälligheter och vägföreningar har det direkta ansvaret för ett vägnät på inte mindre än 275 000 km, och av dessa utgår statsbidrag till ungefär 65 000 km. För att väghållarna skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt krävs en fastställd vägpolitik. Först då kan en planering ske, som kan överföras till ett handlingsprogram. Resurser som svarar mot ett sådant program måste ställas till förfogande om de långsiktiga målen skall nås. För att kunna göra en konstruktiv alternativplanering, beakta personalbehovet och rättmätiga personalkrav samt utnyttja maskinresurser på ett rationellt sätt behöver varje verksamhet ha angivna mål. Vi har under de senaste åren diskuterat planerna och målen för vägpolitiken, och trafikutskottet har 1975 och 1976 enhälligt krävt att vi skulle få en planering, ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Förra året var det ett enigt utskott som begärde detta. Avsikten var att den socialdemokratiska regeringen hösten 1976 skulle ha presenterat ett sådant program. Den nya regeringen har inte tillmötesgått dessa enhälliga framställningar från trafikutskottet och riksdagen, men i årets budgetproposition aviserar kommunikationsministern att en dylik plan kan komma till hösten 1977. Jag vill starkt understryka å den socialdemokratiska gruppens vägnar att det är utomordentligt väsentligt att vi i samband med den trafikpolitiska proposition som är aviserad till hösten får denna långsiktiga plan för vårt vägväsen. Jag förmodar att vi får stöd för detta krav även från den borgerliga majoriteten. Från detta, herr talman, skall jag gå över till att något analysera årets budgetproposition när det gäller väganslagen.

Därför hade det behövts en ökning av väganslaget med 393 milj.kr. för ett oförändrat realt anslag. Totalanslaget sjunker således med 160 milj.kr. för år 1978 jämfört med den budget som vi nu arbetar med och som lades fram av den socialdemokratiska regeringen för ett år sedan. Med andra ord, det blir en försämring med 160 milj.kr. av våra väganslag jämfört med innevarande år. Anslaget i årets budgetproposition är i jämförelse med det äskande som vägverket ingivit till departementet 617 milj.kr. lägre än vägverkets verksamhetsalternativ nr 2, som är det lägsta av vägverkets föreslagna verksamhetsalternativ. Det är också nästan 250 milj.kr. lägre än det vidmakthållande program vägverket presenterat. Med andra ord, herr talman, det budgetförslag på vägområdet som den borgerliga regeringen presenterar är ett budgetförslag som jag skulle vilja påstå är något av ett rekord när det gäller prutningar på anslagen till vägverket och vägväsendet! Detta är ju förvånansvärt med tanke på att när vi under tidigare år har fört vägdebatterna här har den dåvarande borgerliga oppositionen varje år anklagat socialdemokratin och den socialdemokratiska regeringen för att vara alltför njugga med väganslagen. Man har varje år talat om kapitalförstöring, och man har varje år sagt att angelägna vägbyggnadsprojekt blir eftersatta. Den borgerliga oppositionen har under tidigare år vidare sagt att väganslagen skall motsvara de inkomster som staten får in från bilismen via bilskatter och andra avgifter som drabbar bilismen. Ser vi på dessa specialdestinerade skatter — jag är dock ingen vän av sådana — finner vi att det kommer in 5,1 miljarder kronor i form av sådana skatter, medan det däremot till våra vägar går i runda tal bara 4,5 miljarder. Det blir alltså ett överskott i årets budgetproposition med 600 miljoner, och det överskottet får man genom en 75-procentig ökning av bilskatten. Den ger exakt 600 milj.kr. enligt budgetpropositionen. Eftersom oppositionssidan under alla tidigare år har hävdat att de medel som tas in från bilismen skulle gå till vägarna, hade vi på den socialdemokratiska sidan väntat oss att de här nya friska 600 miljonerna skulle ha gått just till vägväsendet, men i år har vi icke hört ett enda ord om specialdestinerade skatter till vägarna. Vi har inte heller hört ett enda ord om kapitalförstöring på våra vägar trots den kanske största prutningen på vägväsendets äskande i hela vägväsendets historia. Jag skall herr talman, mycket snabbt gå igenom de olika anslagsposterna under rubriken Vägväsendet. Därvid kan jag konstatera att när det gäller anslaget till drift av våra statsvägar — som är den stora och tunga posten — har vägverket behövt 1 940 milj.kr. för att vidmakthålla nuvarande vägstandard. I budgetpropositionen finns ett belopp på 1 790 milj.kr. upptaget. Det innebär en prutning med 150 miljoner. Eller, med andra ord, det fattas 150 milj.kr. till driften av statsvägarna för att upprätthålla nuvarande standard. Det är detta som man under tidigare år har kallat för kapitalförstöring. När det gäller statskommunala vägar uppgår prutningen jämfört med vägverkets lägsta alternativ till 33,2 milj.kr. Men signifikativt nog finner man när det gäller anslaget för drift av enskilda vägar att vägverket där i stort sett har fått varenda krona som begärts. Prutningen uppgår till några få miljoner. Orsaken till detta torde vara ideologisk, de enskilda väghållarna skall hållas skadeslösa. Om man så lämnar driftsidan och går över till byggnadssidan finner man när det gäller byggandet av statsvägar att anslaget i årets budgetproposition är nominellt oförändrat och upptar exakt samma belopp som innevarande års budget. Om man tar hänsyn till kostnadsfördyringen när det gäller lönekostnaderna och de produkter som behövs för vårt vägbyggande innebär detta att vi får en minskad byggnadsvolym på mellan 12 och 15 96. För att vidmakthålla nuvarande byggnadsvolym hade vi behövt plussa på anslaget med 97 miljoner. Detsamma gäller för byg gandet av. statskommunala vägar. Också här upptar budgeten ett nominellt oförändrat belopp, med andra ord en reell minskning av byggnadsanslaget på mellan 12 och 15 96. Även när det gäller byggnadsanslagen har man i stort sett uppfyllt de krav som vägverket har ställt; de enskilda vägarna får vad de behöver enligt vägverkets äskanden. Det är ganska signifikativt att man även här kan göra detta konstaterande. Herr talman! Jag.har gjort denna genomgång av de olika delanslagen för vägväsendet för att därmed klart visa att den nya regeringen på intet sätt har levt upp till den ambitionsnivå som den tidigare borgerliga oppositionen under så många år gjort sig till talesman för. Detta är på sätt och vis ytterst beklagligt, eftersom vi även från socialdemokratiskt håll har sagt att vi behöver tillskjuta ytterligare medel till vårt vägväsende och att vi måste slå vakt om det vägkapital vi har. Det är därför med beklagande vi konstaterar att regeringen av budgetmässiga och statsfinansiella skäl har tvingats till dessa prutningar. Från vår sida har vi accepterat — eller tvingats acceptera — de anslagsramar som föreslås med hänsyn till den budgetsituation vi befinner oss i. Vi har i motsats till den borgerliga regeringen krävt en förstärkning av statens inkomster och en stramare finanspolitik för att minska underskottet i budgeten och behovet av utländsk upplåning. Men vi vill starkt understryka vikten av att, som jag sade inledningsvis, en långsiktig plan för det framtida vägbyggandet kommer att presenteras för riksdagen under innevarande år och att ökade resurser för framtiden ställs till vägväsendets förfogande. Utskottet har enhälligt uttalat dessa tankegångar på s. 8 i utskottsbetänkandet, och jag skall inte här läsa in detta i kammarens protokoll. Men jag vill starkt understryka att det som utskottet där enhälligt uttalar om en ökning av de framtida väganslagen verkligen är välmotiverat, och vi förväntar oss att regeringen uppmärksammar detta och tar det ad notam till kommande års budgetproposition.

Man har givit uttryck för detta när man har varit ute och hållit politiska anföranden, och det vore därför intressant om utskottets talesmän här i kväll ville så att säga offentliggöra dessa anföranden som man har hållit ute i bygderna. Blir det så att man, i samband med att det i höst läggs fram en långsiktig plan för det framtida vägbyggandet, också kommer att öka de anslag som i årets budgetproposition tas upp för vägväsendet? Det skulle vara väldigt intressant att få bekräftat det som man säger på mötena ute i bygderna. I anslutning till årets budgetbehandling av väganslagen har vi i utskottet haft att behandla ett stort antal motioner som tagit upp enskilda väg och broprojekt. Vi har i utskottet enhälligt, liksom tidigare år, avstyrkt dessa motioner under hänvisning till det system vi har för pla nerings och beslutsprocessen när det gäller våra väganslag, inte minst i byggnadsfrågor. Det är emellertid ytterst angelägna vägprojekt som man tar upp motionsledes.

I vår reservation nr 1, som är fogad till utskottets betänkande, tar vi upp frågan om det särskilda anslag som fram till förra året fanns upptaget i budgeten och som kunde användas för att sätta i gång angelägna vägprojekt. Det anslaget avskaffade riksdagen förra året med lottens hjälp. Därför har vi inte längre detta 200-miljonersanslag, som stod till vägverkets, arbetsmarknadsverkets och regeringens förfogande och som alltså kunde användas för den här typen av angelägna vägprojekt. Jag tror att de borgerliga ledamöterna innerst inne nu tycker att det var väldigt synd att lotten vann, för annars kunde vi ha använt dessa pengar för en hel del av de här angelägna vägprojekten som finns upptagna i de motioner som jag här har nämnt. På den socialdemokratiska kanten har vi därför reserverat oss i denna fråga. Vi menar att det hade varit utomordentligt värdefullt att ha dessa 200 miljoner. När man tog bort detta anslag, hävdade man ju att det skulle bli en ökning i motsvarande grad när det gäller arbetsmarknadsverkets möjligheter att ingripa i vägbyggandet. I innevarande års budget, som alltså är signerad av socialdemokraterna, finns det under tolfte huvudtiteln 350 milj.kr. för arbetsmarknadsverket till vägbygge. I den budget som vi nu har att behandla finns det på tolfte huvudtiteln 200 milj.kr. Det är alltså en minskning med 150 milj.kr. Först försvann 200-miljonersanslaget, och så gör man en minskning för arbetsmarknadsverket. Detta är ytterligt allvarligt, och vi kommer från den socialdemokratiska gruppens sida att under året successivt ta initiativ, om vi finner att sysselsättningen i olika delar av vårt land sviktar, för att skapa sysselsättning och se till att vi samtidigt får fram angelägna vägbyggnadsprojekt. Därför vill vi också starkt understryka att vägverkets framställning till regeringen om att få framflytta angelägna brobyggnadsprojekt bör bifallas. Man begärde detta i skrivelse till regeringen redan i januari. Men regeringens kvarnar mal långsamt, och ännu har man inte kunnat ta ställning till detta. Vi menar att om man framflyttar angelägna brobyggnadsprojekt och utför dessa brobyggnader i stål, så tillgodoser man tre viktiga behov: 1. Man ser till att få fram angelägna brobyggnader. 2. Man skapar sysselsättning för anläggningsarbetare. 3. Man gör det möjligt för stål och varvsindustrin att bidra till denna verksamhet och därmed skapa sysselsättning inom dessa krisdrabbade näringar. 150 Herr talman! Det finns ytterligare en reservation, och den gäller spårtrafiken i våra tätorter. Den reservationen kommer Essen Lindahl att ta upp till behandling i ett senare inlägg. Även brobyggnadsfrågorna kommer att behandlas av andra socialdemokratiska ledamöter i den här debatten. Låt mig avslutningsvis lämna vägfrågorna och bara understryka vad utskottet säger i sitt betänkande beträffande hamnplanering. Det förelåg en socialdemokratisk motion, i vilken vi krävde att regeringen skulle framlägga ett förslag till framtida planering av det svenska hamnväsendet. Vi har under behandlingen i utskottet fått veta att den här frågan kommer upp i samband med höstens trafikpolitiska proposition, och i en interpellationsdebatt som jag för ett tag sedan hade med kommunikationsministern ställde han sig positiv till förslaget. Därför har vi inte reserverat oss på den här punkten, utan vi förutsätter att frågan beaktas i höstens trafikpolitiska proposition, så att ett planeringssystem för det svenska hamnväsendet kommer till stånd. Vidare vill jag påpeka att ett särskilt yttrande är fogat till utskottsbetänkandet nr 11, och det gäller den framtida utbyggnaden av Wallhamn, den privata hamn som finns på Tjörn. Vi har från socialdemokratiskt håll krävt att all vidare utbyggnad av den hamnen skall stoppas. Det har emellertid visat sig att frågan är föremål för regeringens prövning enligt 136 a § byggnadslagen. Eftersom frågan således år föremål för prövning i regeringens kansli har vi enligt kutym inte reserverat oss på den punkten, men vi har i det särskilda yttrandet starkt understrukit att det skulle vara utomordentligt olyckligt för de kommunala hamnarna på västkusten och i Vänern, om man inte stoppade den framtida utbyggnaden av Wallhamn. Vi förutsätter att regeringen vid sin prövning jämlikt 136 a § byggnadslagen kommer att se till att det krav som vi motionsledes har framfört blir beaktat.

Herr talman! Jag vill säga några ord om den till utskottsbetänkandet fogade reservationen nr 2. I motionen 817 har sju socialdemokratiska riksdagsmän från Stockholmsregionen väckt förslag om ett förbättrat stöd till spårbunden lokaltrafik. Vi vill bygga ut och på olika sätt främja den kollektiva persontrafiken. Detta är bakgrunden till motionen. Det har då visat sig att statsbidragets begränsning till tunnelbanebyggen medfört problem. Tunnelbanebidragen bör i princip och i sak också gälla de spårbyggnader och den banunderbyggnad i övrigt som behövs för motsvarande lokala persontrafik på järnväg. Detta är vår mening. Borgerliga motioner har f.ö. tidigare gett uttryck för fiknande tankegångar. Trafikförsörjningen i våra större tätorter är en viktig fråga — lika viktig som glesbygdens trafikförsörjning. Kollektivtrafikutredningen, KOLT som man brukar säga, har framlagt en rad förslag, bl.a. om hur den kollektiva trafikens framkomlighet kan förbättras. Det är nödvändigt att planeringen av den kollektiva trafiken på ett tidigt stadium samordnas med bebyggelseplanering och trafikledsplanering. Det är vidare angeläget att investeringar i spårtrafikanläggningar jämställs med investeringar i gator och vägar och att bidrag kan utgå till ny och ombyggnad av spårtrafikanläggning av lokal karaktär även om anläggningen inte uppfyller nuvarande krav på planskild korsning å egen banvall. Vi vill alltså att regeringen skall skyndsamt fastlägga nya regler för statsfinansiering av kollektivtrafikobjekt. SJ har sedan ett par år haft regeringens uppdrag att för delsträckan Älvsjö-Flemingsberg utföra projektering av ett tredje och fjärde spår intill det befintliga dubbelspåret samt att därefter ta upp överläggningar i finansieringsfrågan med Stockholms läns landsting och AMS. Av årets budgetproposition framgår att projektéringen ännu inte slutförts. Tanken har uppenbarligen varit att härefter fullfölja projekteringen med ett nytt dubbelspår på sträckan Flemingsberg-Järna, som är en mycket angelägen fråga. Det är över 30 000 människor från Storstockholm som under högtrafik dagligen åker med pendeltågen till och från arbetet. Ingenting är viktigare än att kollektivtrafiken fungerar. Pendeltågen är omtyckta. Det får inte bli en försämring i framtiden. Därför har många människor blivit oroade av pressuppgifter om att man snart nog får räkna med färre tåg. Redan till hösten måste man sätta in extrabussar för att klara trafiken på Södertäljependeln under rusningstimmarna och nästa år klarar inte längre pendeltågen trafiken till Kungsängen och Märsta. Bakgrunden är den att antalet passagerare på pendeltågen ökar kraftigt och att det inte finns utrymme kvar på SJ:s spår att sätta in fler pendeltåg. I framtiden kan inte heller SL räkna med att få ha kvar den nuvarande pendeltågstrafiken. Fjärrtågen ställer allt större krav på järnvägarna kring Stockholm brukar man framhålla på SJ-håll. Vi borde vara överens om att om kollektivtrafiken i en storstadsregion skall ha en chans skall den vara ett attraktivt alternativ till bilismen. Då måste den kollektiva trafiken också fungera. Dessa för väldigt många människor väsentliga och viktiga frågor har vi socialdemokrater aktualiserat i motionen 817 och följt upp i reservationen 2. Den borgerliga utskottsmajoriteten har räckt oss ett litet finger, det skall villigt erkännas. Man säger på ett ställe i majoritetsskrivningen följande: ”Härmed sammanhängande frågor bör dock aktualiseras i samband med den beredning som f. n. pågår av kollektivtrafikutredningens förslag.” Vi tackar för detta. Men efter denna lilla viljeyttring avstyrker den borgerliga majoriteten likväl vår motion. Den vill gå längre, inte stanna på halva vägen. Den vill därför att de tankegångar jag här har gett uttryck för skall, som man säger på riksdagsspråk, ges regeringen till känna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2, som innebär att förslag av motionens innebörd snarast skall utarbetas och föreläggas riksdagen.

Men vi har — som herr Hugosson själv sagt — framöver att förvänta den trafikpolitiska propositionen. Då har vi att räkna med anslagsäskanden också där. Det är inte vanligt att man i förväg redovisar hur stora anslag som skall föreslås i en proposition. Det har det inte varit under den tidigare regeringens tid, och jag föreställer mig att den kutymen fortsätter. Vi har tillika att förvänta en tilläggsproposition, där det också kan tänkas föreslås ett ökat anslag. Man kan väl inte heller, herr Hugosson, begära att den nya regeringen på tre å fyra månader så att säga skall kunna reparera de skador som har uppstått under en fyrtioårig socialdemokratisk regeringstid. Jag kan försäkra att den borgerliga regeringen inte behöver sitta så länge som 40 år innan väganslagen är uppräknade, så vi behöver inte vara med om den kapitalförlust som skett under gångna år. Trafikutskottet är som sagt enigt på de väsentliga punkterna.

Jag skall försöka att beskriva det. Trafikutskottet hade den gången intet att erinra mot att anslaget infördes. Däremot ansåg utskottet att anslaget i sin helhet skulle få utnyttjas av vägverket, alltså inte ställas till regeringens förfogande att användas efter eget gottfinnande.

Utskottet begärde i det sammanhanget att få ta del av vägverkets och arbetsmarknadsstyrelsens bedömningar i frågan. Av dessa bedömningar framgick att om det särskilda anslaget överfördes till de ordinarie anslagen för byggande och drift av statliga vägar skulle i de flesta fall samma arbeten ha utförts som var aviserade i pressmeddelandet, dock med en mycket viktig skillnad. Vissa av de vägprojekt som dåvarande kommunikationsministern hade tagit med i sitt pressmeddelande måste utgå av den enkla orsaken att det saknades färdiga projekteringshandlingar. Det saknades en arbetsplan. Jag kan ge exempel på detta. Det gällde E 6 vid Stenungsund och det gällde mellanriksvägen Kiruna-Narvik. För den sistnämnda vägen var arbetsplanen inte ens inlämnad för fastställelse. Jag kan tillägga att denna arbetsplan inte heller i nuläget är klar på grund av att planen har överklagats, och ärendet är ännu inte färdigbehandlat. Men utskottet menade att också dessa vägprojekt skulle igångsättas så fort praktiska möjligheter förefanns. Detta blev också riksdagens beslut. Man kan sålunda påstå att det beslut som riksdagen fattade om överföring av det extra väganslaget till budgeten inte har försenat ett enda vägbygge. Det bör tilläggas att genom beslutet att fördelningen av väganslag helt och hållet skulle gå genom vägverket kunde ytterligare medel fördelas till pågående vägprojekt ute i länen. Som exempel kan nämnas Älvsborgs län som erhöll ett anslag på 7 milj.kr., vilket det annars inte skulle ha fått. Tilläggas bör också att regeringen hade medgivits rätt att utnyttja den i budgetpropositionen begärda finansfullmakten på 1 500 milj.kr. för bl.a. utförande av arbeten av nämnda slag. Det gällde också vägarbeten i skogslänen som projekt ur sysselsättningssynpunkt. Det är väl inte obekant — minst av allt för herr Hugosson som sitter med i vägverkets styrelse — att vägbyggnadsprojekt är ur planeringssynpunkt komplicerade och tidskrävande. Samordning med andra planeringssektorer är nödvändig. Länsstyrelserna bör på grund av sina speciella uppgifter beträffande bebyggelseplanering och på natur och miljövårdsområdena ha ett avgörande inflytande på den regionala planeringen av vägarna. Väglagstiftningen ger dem också de nödvändiga befogenheterna. En utveckling på det här området börjar nu också göra sig märkbar. Om vägverket tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna utför planeringen och projekteringen skapas garantier för en riktig vägplanering och vägbyggnad. I den socialdemokratiska reservationen framhålls att om tillgång hade funnits till det flexibla och kompletterande instrument som 200-miljonersanslaget utgjorde skulle man ha kunnat tillgodose vissa av de vägprojekt som tagits upp i särskilda motioner. ”Med tillgång till det angivna anslaget”, säger reservanterna, ”skulle projektet avseende mellanriksvägen Kiruna-Narvik kunna sättas i gång ---.” Jag har tidigare sagt att för denna väg var ingen arbetsplan inlämnad för godkännande, och för den skull kunde den inte påbörjas. Om socialdemokraternas förslag den gången vunnit riksdagens gillande, skulle pengar ha fått ligga obrukbara; de hade inte kunnat användas i vägbyggnadsprojekt. Så är hela sanningen. Alla projekt som var färdiga för igångsättning har också kommit i gång, antingen genom att projekten injämkats i flerårsplanerna eller genom att beredskapsmedel tagits i anspråk. Herr talman! Jag förmodar att de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet också har konstaterat att de omdiskuterade vägarna kommer till utförande. Det är väl därför man inte väckt någon motion om att det särskilda anslaget bör återinföras. Jag anser att det är en framgång att man insett att särskilda vägbyggnadsmedel som ställts till regeringens förfogande i sysselsättningsskapande syfte inte behövs. Det är ju nämligen andra befintliga instrument — beredskapsarbeten och den s.k. finansfullmakten — som ger statsmakterna det handlingsutrymme som krävs för att man skall kunna utföra vägarbeten i sysselsättningsskapande syfte. Mot den bakgrunden är det sålunda rätt förvånande att samtliga socialdemokrater i trafikutskottet återigen i en reservation till utskottsbetänkandet tar upp frågan och säger att det är beklagligt att riksdagen förra året lät avveckla anslaget. Man kan säga att det i det här sammanhanget uppstår två frågor. För det första: Varför är det beklagligt att anslaget har avvecklats och att allt går genom vägverket, när alla de vägobjekt som skulle utföras med det särskilda anslaget ändå har kommit till utförande? För det andra: Vad vill egentligen socialdemokraterna? Det finns ingen motion till grund för reservationen, och det föreligger inget förslag om återinförande av systemet. I reservationen sägs vidare att utskottet med hänsyn till avsaknaden av anslaget Särskilda byggnads och förbättringsåtgärder måste avstyrka ett antal motioner om upprustning av vissa vägar. Trafikutskottets socialdemokrater vet mycket väl — det har herr Hugosson vittnat om från denna talarstol — att motioner som avser någon speciell väg inte behandlas direkt i utskottet. Reservanterna vill tydligen inte att de i motionerna aktualiserade frågorna skall prövas i den för handläggning av vägfrågor stadgade ordningen. Jag föreställer mig ändock att reservanterna inte menar att utskottet skulle dela ut pengar till vägobjekt, som aktualiseras i motioner i riksdagen, utan att de anser att man bör gå den vedertagna vägen. Det har ju också herr Hugosson i det här sammanhanget erkänt. Låt mig i fråga om de aktualiserade vägarna redovisa något av de vägbyggnadsprojekt, som bl.a. togs upp i den förre kommunikationsministerns pressmeddelande. När det gäller vägen Österbybruk-Forsmark finns arbeten för ca 3 milj.kr. projekterade och kan igångsättas med beredskapsmedel, om sysselsättningsläget kräver det. teringen måste alltid vara klar innan man kan sätta i gång med vägarbeten. Så har vi broförbindelsen över Göta älv. Här avses den s.k. Stallbackabron norr om Trollhättan. Regeringen prövar f.n. om bron kan utföras som stålkonstruktion. Herr Hugosson vet lika väl som jag att just denna problematik har tagits upp av generaldirektören i vägverket, som gjort en erinran hos regeringen om brobyggnader av stålkonstruktion. Regeringen prövar nu frågan. Därigenom kan bron möjligen komma att utföras snabbare. Jag kan tillägga att enligt den redovisning jag fått från vägverket i mitt län står Stallabackabron norr om Trollhättan högt på prioriteringslistan. Den kommer att påbörjas inom en mycket snar framtid. En motionsfråga är en broförbindelse över Dalälven. Ersättning av färjan mellan Sundet och Hasselön finns inte med i behovsinventeringen ända fram till år 1990 av den enkla anledningen att det inte kan vara försvarbart att bygga en bro däröver, i varje fall inte för tillfället. Vid räkning av trafiken har det nämligen visat sig att endast ca 150 fordon passerar per årsmedeldygn. Beträffande länsväg 400 Pajala-Karesuando har motioner även tidigare väckts. Jag kan meddela att regeringen har beslutat att 104 milj.kr. skall användas för vägbyggnadsåtgärder i Norrbottens län. F.n. avses 0,5 milj.kr. läggas på väg 400. Vad så gäller upprustningen av E 6 kan sägas att det med 100 milj.kr. förhöjda byggnadsanslaget ger viss möjlighet att påskynda utbyggnaden. Herr Lindahl har redovisat innehållet i den socialdemokratiska reservationen 2. Motionen handlar om förbättrat stöd till spårbunden lokaltrafik. Jag har ingen anledning att gå i närmare polemik med herr Lindahl. Han har själv omvittnat att utskottsmajoritetens uppfattning inte skiljer sig så mycket från reservanternas. Jag skall ändå lämna några synpunkter. Statsbidrag till spårtrafik kan sedan år 1965 utgå till vissa kostnader i samband med byggande av tunnelbana och liknande anläggningar och avräknas från anslagen till väg och gatubyggnad. Det är inte någon nyhet. Motivet härför är att ett rationellt uppbyggt tunnelbanesystem inom en tätortsregion kan antas leda till en minskning av det allmännas investeringar i utbyggnad av väg och gatunätet av samma storleksordning. Enligt tunnelbanekungörelsen kan kommun, landstingskommun och kommunalförbund erhålla statsbidrag till byggande av tunnelbana som är nödvändig för den allmänna samfärdseln. Med tunnelbana förstås enligt kungörelsen anläggning för sådan spårbunden allmän lokal persontrafik som går i tunnel eller annars på egen banvall fri från korsningar i plan med annan trafik.

Frågan om statligt stöd till anläggningar för kollektiv persontrafik behandlades av kollektivtrafikutredningen, som i sitt betänkande 1975 förordade att tunnelbanekungörelsen skulle ändras så att bidragsmöjligheterna ökas i fråga om den spårbundna trafiken och att en rad anläggningar av betydelse för busstrafiken görs bidragsgilla. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag framhöll bl.a. vägverket att tiden borde vara mogen för en totalöversyn av statsbidragsgivningen men att en sådan tar tid. Om mera snabba åtgärder skall vidtas, så förordar vägverket i sitt remissyttrande att bidragsgivningen utvidgas till att även omfatta spårvägar, dock ej järnvägar, och att bidrag även ges till viss del av överbyggnaden såsom spår, syllar och ballast. Vi är överens om att åtgärder måste vidtas på detta område.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

Herr talman! Herr Persson i Heden är en aning indignerad över att jag påminner honom om vilken inställning man inom den borgerliga oppositionen tidigare hade när vi behandlade väganslag. Jag har debattprotokollen från de tre senaste åren i min pulpet, herr Persson. Jag skall av vänlighet inte citera vad herrar Persson och Dahlgren samt övriga i centerpartiet då sade om kapitalförstöring och om att vi tog in mer pengar av bilismen än vi anvisade till vägväsendet. Jag skall bespara herr Persson detta. Det är emellertid en snabb metamorfos som den borgerlige utskottstalesmannen här har genomgått. I dag försvarar han väganslagen och säger att man inte på två tre månader kan rätta till de brister som den socialdemokratiska regeringen har åstadkommit under 40 år. Förvisso kan man inte det, om man till vägväsendet anvisar ett belopp, som är 160 milj.kr. mindre än beloppet i innevarande års budget. Så är ju fallet. Anslaget är 617 milj.kr. lägre än det lägsta alternativ som vägverket har begärt i sina äskanden. Detta är fakta, herr Persson. Ni ser verkligen till att det blir en kapitalförstöring beträffande vägarna. Ni kan inte få fram de resurser som behövs för att upprätthålla innevarande års vägstandard, vilken bygger på den socialdemokratiska budgetpropositionen förra året. Det är sanningen, herr Persson. Eftersom jag bor i herr Perssons grannlän, kunde jag följa herr Perssons agerande under valrörelsen. Då lovade herr Persson väsentligt höjda väganslag. I realiteten har det alltså blivit väsentligt lägre väganslag. När herr Persson talar om det särskilda anslaget, är det väldigt intressant. Herr Persson säger att det inte fanns några arbetsplaner och att man inte kunde genomföra arbetet. Men i budgetpropositionen försöker kommunikationsministern tala om att just de vägobjekt som kommunikationsministern i sitt omtalade pressmeddelande tog upp har blivit tillgodosedda på punkt efter punkt. Nu påstår som sagt herr Persson att det inte fanns några arbetsplaner. Ni får bestämma er. Antingen har man gjort arbetet eller inte. Från socialdemokratiskt håll beklagar vi emellertid att 200 milj.kr. har försvunnit, ett belopp som man flexibelt hade kunnat använda. Samtidigt har ni minskat anslaget till vägbyggen i beredskapssyfte från 350 milj.kr. i innevarande års budget, tolfte huvudtiteln, till 200 milj.kr. Först försvann 200-miljonersanslaget. Sedan minskade ni dessutom anslaget på arbetsmarknadsverkets budget. Herr Persson! Varför reagerar ni inte nu, när man tar in 600 nya miljoner via bilbeskattningen? Ni har tidigare alltid sagt att de pengar som tas in skall gå till vägarna. Får vi avgiftsbelagda vägar i fortsättningen? Det har ju aviserats av kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Persson i Heden betygsätter våra reservationer och karakteriserar dem som onödiga. Jag vet inte om det skall bli den nya inställningen på den borgerliga sidan, att så fort socialdemokraterna reserverar sig så är det onödigt. Det är i så fall en alldeles ny filosofi som herr Persson har tillägnat sig. Jag har haft tillfälle att under årens lopp på nära håll följa herr Perssons politiska verksamhet, och jag må ju säga att nog har herr Persson skrivit under massor av reservationer. Men jag skall, snäll som jag är, avstå från att karakterisera dessa reservationer som onödiga. Herr Persson refererade i sitt inlägg till kollektivtrafikutredningen och åberopade vad som står i dess betänkande. Det var en fyllig återblick och den gav en bild av läget och utvecklingen. Det är riktigt, när herr Persson säger att det talas i kollektivtrafikutredningen om olika spårtrafiksystem som icke uppfyller statsbidragskungörelsens krav på planskilda korsningar och egen banvall. Förortsjärnvägar och spårvägar borde enligt utredningens mening kunna statsfinansieras. Jag skulle tro att utredningsmännen inte bara tänkt på Stockholm utan kanske i första hand på Göteborgsregionen med den spårvägstrafik som finns där. Jag har ingen invändning mot vad utredningen i det fallet har föreslagit, men det är också riktigt, herr Persson, att det icke talas i kollektivtrafikutredningens betänkande om pendeltågstrafiken. Jag gjorde mig i mitt förra inlägg till talesman för pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen och betonade hur viktigt det är att inte den förfaller utan att den kan rustas upp. Jag gav några exempel på de problem vi har på detta område, och jag gav uttryck för människornas oro. Jag noterar därför med tillfredsställelse att majoriteten i utskottet så småningom i sina skrivningar kom att närma sig reservanternas uppfattning. Då menar herr Persson att det är onödigt att reservera sig. Vi förväntar att propositionen i höst kommer att ge uttryck för vad vi har anfört i reservationen, dvs. att vi efter dagens debatt och herr Perssons inlägg och den majoritetskrivning som föreligger skall kunna påräkna att pendeltågstrafiken inte blir bortglömd. Jag ser fram emot höstens proposition från regeringen på den här punkten med vissa förväntningar, men herr Persson får se vår reservation som en extra påtryckning gentemot regeringen, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Lindahl i Lidingö sade att han är en snäll man. Han höll också ett snällt anförande egentligen. Jag vill bara göra den anmärkningen, eftersom herr Lindahl erinrade om att vi på den borgerliga sidan också har reserverat oss i många frågor och att jag har skrivit under många reservationer, att jag inte har sagt att socialdemokraternas reservationer generellt är onödiga. Jag talade om de två som avgivits till det betänkande vi nu behandlar. Herr Lindahl sade att den borgerliga majoriteten i sin skrivning har närmat sig reservanternas. Det skulle i så fall innebära en ny ordning. Utskottets skrivning brukar ju göras först, och därefter formuleras reservationerna. Så föreställer jag mig att det har gått till den här gången också. Reservationen av herr Lindahl m.fl. har naturligtvis rättat sig efter den skrivning som utskottets majoritet har gjort. Detta om detta. Till herr Hugosson vill jag säga att jag inte alls är indignerad, inte ett skvatt. I stället tycker jag att det är en trivsam debatt. Jag skall inte påstå att någon kan betraktas som indignerad i detta avseende, utan vi har redovisat vår syn på saken. När det gäller den socialdemokratiska reservationen vill jag fråga: Vad ger den till vägverket? Det har inte föreslagits 5 öre i ökade anslag, utan det talas i reservationen bara om det särskilda byggnadsanslaget som nu har gått direkt in under vägverket. Man har inte ens motionerat om en ändring av detta, och det är därför jag betraktar den här reservationen som ganska onödig. Det finns inga direkta förslag, framför allt inga förslag om ökade anslag.

Jag försäkrar herr Hugosson att om den nya regeringen fortsätter är vägverkets möjligheter betydligt bättre än vad de har varit under den gamla regeringens tid.

Herr talman! Det var ju intressant att höra att herr Persson i Heden tycker att det här är en trevlig debatt och att han inte på något sätt känner sig indignerad. Men herr Persson sade avslutningsvis att får bara den nya regeringen fortsätta, så hyser han som nybliven ledamot i vägverkets styrelse — kollega till mig — inte någon oro för framtiden. Det är ju hugnesamt att höra; det noterar jag med viss tacksamhet. Jag konstaterar dock att i det förstlingsverk som vi har att behandla i dag har den nya regeringen reellt försämrat vägverkets anslag med 160 miljoner jämfört med den socialdemokratiska budget som nu gäller. Det är 160 miljoner mindre till driftsidan och icke ett öre mer utan en väsentlig försämring på byggsidan enligt de nominella beloppen när det gäller byggande av statsvägar och statskommunala vägar. Det var detta jag vände mig mot med utgångspunkt i den löftespolitik ni drev tidigare och ert agerande här i kammaren. Jag hade förväntat mig, icke minst med tanke på att man gör ett 75-procentigt påslag för bilismen, att man skulle ha tagit åtminstone någon krona av de 600 miljonerna som man får in genom ökade pålagor på bilismen och lagt just på vägväsendet, för det har ju varit er linje hela tiden. Icke med ett ord har herr Persson berört detta i debatten här i dag. Herr Persson hänvisar till finansfullmakten på 1 500 miljoner. Ja, men den ville ni ju inte ha — den röstade ni emot här i kammaren. Det är tack vare att vi socialdemokrater vann voteringen som ni har dessa 1 500 miljoner att använda. Jag tycker det är beklagligt, herr talman, att icke kommunikationsministern är inne i kammaren när vi diskuterar en driftbudget på 6-7 miljarder. Det hände aldrig när vi hade en socialdemokratisk regering att ministern inte var här då vi diskuterade driftbudgeten. Här har herr Persson stått och utlovat nya friska pengar till vägväsendet i samband med den trafikpolitiska propositionen i höst. Här har herr Persson stått och lovat att vi skall få stora belopp på tilläggsbudget till vägväsendet. Jag förmodar att herr Persson har återförsäkrat sig hos regeringen. Men det är utomordentligt beklagligt att icke ministern deltar i en debatt då vi diskuterar så stora belopp. Det var likadant när vi behandlade kapitalbudgeten - kommunikationsministern var icke här. Min förhoppning är emellertid att de stora utfästelser som herr Persson i Heden såsom utskottets talesman gjort här i kväll verkligen är förankrade i regeringen, eller vad man brukar kalla Sveriges officiella diskussionsklubb.

Herr talman! Till herr Persson i Heden vill jag säga att jag verkligen inte avslöjar några hemligheter från utskottet om jag nämner att majoritetsskrivningen i sista momangen ändrades i positiv riktning. Detta tolkade vi på det sättet att man inte ville avstyrka våra förslag. Majoriteten tyckte att reservationen, som då redan var färdigskriven, innehöll väsentliga synpunkter som även majoriteten ville ställa sig bakom. Herr Persson får inte fortsätta på den inslagna vägen, nämligen att så fort det kommer en socialdemokratisk reservation betrakta den som onödig. Han säger att det bara gäller dagens debatt, men om jag minns rätt var herr Persson inne på liknande tankegångar då vi diskuterade kapitalbudgeten. Det får inte bli en ful vana, herr Persson! Jag lovar att vi socialdemokrater — i trafikutskottet, liksom i alla andra utskott —- kommer att föra en kraftfull oppositionspolitik, och den kommer att ta sig uttryck i många reservationer framöver.

Herr talman! När herr Hugossons argument är slut försöker han pådyvla mig ansvaret för att kommunikationsministern inte är inne i kammaren. Men jag kan inte svara på varför han inte är här, eftersom jag inte vet vilka uppgifter kommunikationsministern har i kväll. Det får herr Hugosson ta reda på av kommunikationsministern själv.

Nu fick den borgerliga regeringen ta hand om ett ytterst besvärligt ekonomiskt läge här i landet, och därför är det mycket svårt att få fram tillräckligt med pengar. Vi får avvakta när det gäller väganslagen och inte gå alltför långt i kritik, som herr Hugosson nu gör, innan vi har sett den särskilda tilläggspropositionen och propositionen om den statliga trafikpolitiken. Beträffande de 1 500 milj.kr. vill jag bara direkt citera följande ur trafikutskottets betänkande: ”Regeringen har också numera medgivits rätt att utnyttja den i årets budgetproposition begärda finansfullmakten om 1 500 milj.kr., varigenom bl.a. möjliggörs att låta utföra arbeten av det slag varom här är fråga. Genom beslut den 20 januari 1977 har vidare regeringen föreskrivit att vägverket — utöver vad som gäller enligt tidigare meddelade anvisningar för anslaget Byggande av statliga vägar — får bedriva statlig vägbyggnadsverksamhet i Norrbottens län ——--.” Så nämns det belopp som jag tidigare redovisat.

Herr talman! När det gäller kravet på en snar igångsättning av vägbygget Kiruna-Narvik är det svårt att hitta fler argument än dem som flera gånger använts här i kammaren. I ett 50-tal år har den vägsträckan varit föremål för utredningar, projekteringar och diskussioner. Nu är väl frågan så långt framskriden, om än herr Perssons i Heden anförande kan väcka vissa tvivel härom, att arbetsplan har fastställts och att det som egentligen saknas är medel för vägbygget. Trafikutskottet anför i sitt betänkande som behandlas i dag att dess tidigare uttalande om det angelägna i att ”så snart de praktiska möjligheterna härför föreligger, arbetena på mellanriksvägen igångsätts och att erforderliga medel ställs till förfogande” alltjämt äger giltighet. Men i nästa mening hänvisar man till att dessa praktiska möjligheter nu inte föreligger, därför att man måste avvakta regeringens prövning av besvär som anförts över fastställelsebeslutet. Sådana besvär har alltså anförts bl.a. av en sameby. I tidigare diskussioner kring den här frågan har det bl.a. från vpk-håll anförts att samernas oro för ytterligare störningar och ingrepp i deras gamla renbetesområden är fullt förståelig. Vi har också betonat att det inte får stanna vid positiva skrivningar och uttalanden från riksdagens sida när det gäller att motverka dessa olägenheter så långt det över huvud taget är möjligt. I vår motion till 1974 års riksdag, där frågan om intrång i Abisko nationalpark behandlades, utvecklade vi välmotiverade synpunkter på de åtgärder som enligt vår mening bör vidtas för att förebygga skadeverkningar för rennäringen, liksom vi också berörde möjliga skadeverkningar, för Abisko naturvetenskapliga stations forskningsarbete och för naturvården. Även från andra håll, och då inte minst från Kiruna kommun, har samernas synpunkter behandlats, och man har bl.a. framhållit att bortfallet i fråga om betesmark inte kan bli särskilt stort med tanke på att vägen är tänkt att gå genom en stenig och blockrik terräng alldeles intill järnvägen. Det har även hänvisats till den positiva betydelse som vägar har även för samernas näringsfång. Betydelsefull i det sammanhanget är också hänvisningen till de möjligheter att hävda sin rätt som samerna nu har på basis av den rennäringslag som riksdagen antog för några år sedan. För vänsterpartiet kommunisternas del är vi medvetna om behovet av ytterligare möjligheter för samerna att påverka beslut ute i kommunerna av betydelse för dem och deras näring. Vi har därför i anslutning till propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna väckt tanken att det i kommuner som har stort samiskt inslag tillsätts samrådsgrupper i vilka samerna är representerade, som får behandla frågor som berör samerna på ett eller annat sätt. Ett sådant förfarande skulle kunna leda till att situationer, sådana som denna med besvären över fastställelsebeslutet beträffande Norgevägen, kunde undvikas. Nu finns det emellertid sådana besvär att ta hänsyn till, och jag ställer mig för min del undrande till att de här besvären inte redan har prövats med hänsyn till de noggranna överväganden som har föregått beslutet om vägbygget. De är noggranna, det lär ändå riksdagen vara ense om, eftersom riksdagen har tagit beslutet om att vägen Kiruna-Narvik skall byggas. I den vpk-motion som utskottet i det här betänkandet behandlar framhålls också sysselsättningssituationen i Kiruna som motiv för en snabb start av vägbygget. Då motionen skrevs fanns fortfarande förhoppningen att uppförandet av ett kulsinterverk i Kiruna skulle innebära en ljusning i fråga om arbetstillfällen. Sedan dess har som bekant det hoppet grusats, och nu är trycket på igångsättning av vägbygget än starkare. Den av regeringen tillsatta Norrbottendelegationen har uppvaktats i frågan, och även på andra sätt har företag och fackliga organisationer i Kiruna pekat på vägbygget som en möjlighet att lösa akuta sysselsättningsproblem. Mot den bakgrunden kan jag inte acceptera utskottets hänvisning till de tidigare nämnda förutsättningarna. Då våra synpunkter i det sammanhanget sammanfaller med yrkandet i motionen 801 av herr Boström m.fl., ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna motion. I det nu aktuella betänkandet behandlas också motionen 821 om anslag till förbättringar av länsväg 400 mellan Pajala och Karesuando. Liksom i så många andra sammanhang där vägfrågor diskuteras är också här det tyngsta skälet för kravet att man behöver öka möjligheterna till sysselsättning i den bygd som berörs. Här handlar det om ett område som helt saknar industriell verksamhet. En orsak till situationen är de dåliga vägförbindelserna. Jag bedömer en upprustning av väg 400, som till stora delar byggdes i slutet av förra seklet, så angelägen, att jag inte är säker på att de uppgifter som herr Persson i Heden lämnade är tillräckliga. Jag bedömer den också så angelägen, att jag hoppas att den finns med i det som herr Hugosson utlovade att hålla ögonen på i fortsättningen.

Herr talman! År efter år har de borgerliga partiernas företrädare i såväl trafikutskott som kammare bittert klagat över de snålt tilltagna väganslagen. Man har talat om den oerhörda kapitalförstöring som ägt rum på våra vägar osv. och ondgjort sig över att den socialdemokratiska regeringen inte tillmötesgått de borgerligas krav på ökade resurser för vägbyggande och underhåll. Med stort intresse emotsågs därför den första borgerliga budgetpropositionen. Nu om inte förr skulle väl ändå vägväsendet få de anslag som man under så många år efterlyst från borgerligt håll. milj.kr. år 1978 jämfört med verksamhetsåret 1977. Ja, det kanske är en nyttig läxa för de forna oppositionspolitikerna. Det är inte så lätt att i regeringsställning infria alla fagra löften i en kärv ekonomisk verklighet — något att komma ihåg nästa gång man befinner sig i opposition! De många motionerna i anledning av vägbudgeten vittnar dock om ett stort intresse för dessa frågor. Bättre vägar och bättre underhåll av dem vill alla ha. Kraven är säkert berättigade. En högre vägstandard underlättar samfärdseln och ökar trafiksäkerheten. Som regel går trafikutskottet inte in på de enskilda vägobjekten. Det har ansetts böra vara vägverkets uppgift att efter sin bedömning fördela anslagen på bästa sätt. Detta sker också efter noggrann planering och behovsinventering som resulterar i upprättande av långtids och flerårsplaner. Upprustningen av vägarna enligt detta långsiktiga program har kunnat påskyndas genom anslag som tillkommit av beredskapsskäl. Även om det får anses vara en fördel med en prioritering enligt dessa noggrant förberedda vägplaner, kan det uppstå akuta behov av insatser utanför flerårsplaneringen. Ett sådant exempel återfinns i en av de nu föreliggande motionerna, nr 107, som har väckts av socialdemokraterna på Uppsalabänken. Det hör inte till vanligheten att vi går in på ett så lokalt betonat vägprojekt, men nu är faktiskt behovet av en bättre väg mellan Österbybruk och Forsmark skriande stort. Om vi hade haft den gamla regeringen kvar hade säkert det tidigare 200-miljonersanslaget för särskilda byggnads och förbättringsåtgärder återfunnits i årets budgetproposition. Då hade vi kunnat uppvakta regeringen med goda utsikter att få vår begäran bifallen. Nu finns det inte längre sådana extra pengar, vilket vi tycker är synd; det skulle i ett sådant extraordinärt fall som det vi berört i vår motion ha kommit väl till pass. Jag skall inte säga så mycket om den aktuella vägen i vår motion. Det gäller en sträcka på 12 km, som med en mindre ombyggnad, förstärkning och oljegrusbeläggning för tillsammans 3 milj.kr. skulle få en hygglig standard. Många av dem som nu arbetar vid kärnkraftverket i Forsmark begagnar sig av denna väg dagligen, och flera skulle kunna utnyttja denna kortare väg, om den blev upprustad. Många tunga transporter sker också denna väg. Det är en naturlig förbindelse söderut, inte bara för de anställda i Forsmark, utan den har även stor regionalpolitisk betydelse. Med &n bättre väg skulle också en eftersträvad spridning av boendet underlättas för arbetsstyrkan i Forsmark. Herr Persson i Heden sade nyss om denna väg att den finns projekterad för 3 milj.kr. och kan igångsättas, om sysselsättningsläget kräver det. Ja, men nu är det kanske inte så enkelt som herr Persson vill ge sken av. Dels finns inte den vägen med på vägplanen — och enligt herr Persson skulle ju väganslagen ges i den vedertagna ordningen och prioriteras enligt den uppgjorda planen — dels är man beroende av arbetslöshet för att få dessa pengar. Det kan dröja länge innan vi av denna orsak kan få bygga vägen — och det skall vi naturligtvis vara tacksamma för. Den påyrkade vägupprustningen behövs emellertid så snart som möjligt just med tanke på kärnkraftbygget i Forsmark, men jag tvivlar på att det skälet kan betecknas som beredskapsskäl. Vi har i vår motion yrkat på särskilda medel till en omedelbar förbättring av vägen. Länsstyrelsen har i skrivelse till regeringen ställt samma krav. När inte längre 200-miljonersanslaget står till förfogande bör regeringen utnyttja sin finansfullmakt — som herr Persson också i sitt anförande nämnt som möjligt att använda — eller på annat sätt ge de 3 miljoner som behövs för en välbehövlig och nödvändig upprustning av vägen Österbybruk-Forsmark. Då reservationen 1 av herr Mellqvist m.fl. uttrycker något av det jag här har sagt, ber jag att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Sedan flera år har vi halländska riksdagsmän här i riksdagen framhållit nödvändigheten av att få en snabbare utbyggnad av Europaväg 6 till stånd. Myndigheter i Halland —- kommuner, landsting och länsstyrelse — har gjort otaliga framställningar och uppvaktningar hos statsråd och hos vägverket i samma fråga. Vid dessa överläggningar har det framkommit att några skiljaktigheter i uppfattningen om det nödvändiga i E 6:ans utbyggand till erforderlig standard inte föreligger. E 6 betraktas allmänt som ett av de angelägna företagen på det vägpolitiska området i vårt land. Det synes endast vara i fråga om utbyggnadstakten som åsikterna går isär. E 6 har karakteriserats som Sveriges längsta trafikproblem, och rent geografiskt är det också ett av de längsta. Med den utbyggnadstakt som nuvarande tidsplaner anger riskerar E 6 att bli Sveriges absolut längsta trafikproblem även tidsmässigt. Under årens lopp har visserligen utbyggnader och förbättringar gjorts, och sådana pågår fortlöpande, men alltjämt har E 6 på långa sträckor genom Halland en 7 m bred körbana utan ordentliga vägrenar. Förutom att den är smal är den på långa sträckor backig och krokig med skymd eller dålig sikt. Långa sträckor är dessutom inramade av randbebyggelse med dåligt reglerade anslutningar. Likaså förekommer trafikljus, korsning med SJ i plan och mängder av övergångsställen för såväl människor som husdjur. Särskilt framträdande är bristerna på sträckan Fjärås-Varberg. Enligt vägverkets behovs och långtidsplanering är denna vägsträcka en av de hårdast belastade. Årsdygnstrafiken uppgår till 11 000-15 000 fordon per dygn, under sommarmånaderna 14 000-19 000, och vid enskilda toppdygn passerar upp till 27 000 fordon. Kombinationen av denna hårda trafikbelastning och den dåliga vägstandarden återspeglas också i antalet trafikolyckor per år. Sträckan Fjärås-Varberg hade under åren 1972-1976 hela 23 olyckor per mil och år. Detta skall jämföras med medeltalet för övriga Europavägar i Sverige, som är 10 olyckor per mil och år. Olycksfallsfrekvensen är alltså mer än dubbelt så hög på E 6 som på övriga Europavägar i vårt land. Man måste också räkna med att trafiken framdeles kommer att öka mycket kraftigt på E 6 genom Halland, då Halland har varit och alltjämt är det län som befolkningsmässigt ökar mest i vårt land. Ett annat problem är att andelen tung trafik — lastbilar och bussar — är mycket hög. Fordonskombinationer med släp är vanligt förekommande, och medeldygnstrafiken av tunga fordon överstiger 1 200. Detta medför att omkörningar på långa sträckor av E 6 är mycket riskfyllda och under topptrafik omöjliga. I sin tur tvingar detta fram en låg medelhastighet för hela trafiken. En genomsnittshastighet på 60 km/tim. är vanligen förekommande på de sämre sträckorna av E 6. Med tanke på att över en fjärdedel av trafikanterna har varken start eller målpunkt i länet blir tidsförlusten för den enskilde trafikanten mycket stor. Enligt gjorda beräkaingar skulle — om trafiken på nuvarande E 6 kunde utföras på två tredjedelar av den tid det nu tar, och det är ingen orimlighet —- vinsten kunna beräknas till ca 2 miljoner fordonstimmar eller ca 40 milj.kr. per år, räknat efter 20-21 kr. per fordonstimme. Detta är en låg beräkning. Andra beräkningar kommer till ännu högre trafikvinster, förutom att man — vilket är ännu viktigare — skulle kunna minska antalet trafikolyckor till hälften.

En kraftig ökning kan förväntas. En stor del av camparna är utlänningar, och de är också hänvisade till att använda E6 genom Halland. Detta är alltså Sveriges ansikte utåt i vad gäller motorvägar och Europavägar. Herr talman! Listan på argument skulle kunna göras hur lång som helst, men jag vill nöja mig med vad jag nu har angett. I vår motion har vi särskilt framhållit att det för såväl länsinvånarna som Övriga trafikanter är utomordentligt angeläget att den nu pågående motorvägsetappen mellan Fjärås och Frillesås kan drivas, så att vägen kan tas i trafik före sommaren 1979. Lika viktigt är att Hallands län får sådan tilldelning av vägmedel att E 6-arbetena kan fortsätta med sträckan Frillesås-Åskloster i omedelbar anslutning till slutförandet av nu pågående etapp. Ett uppehåll mellan dessa båda företag med temporär avveckling av nuvarande byggarbetsplats och byggorganisation, vilket synes nödvändigt om inte erforderliga byggnadsmedel anvisas, innebär enligt vår mening ett dåligt utnyttjande av samhällets resurser. Herr talman! Vi är mycket blygsamma i vår hemställan i motionen 1197. Vi begär att riksdagen gör ett uttalande med det innehåll som jag här har redogjort för. Eftersom man i sak, såvitt jag kan förstå, är överens, så tycker vi att detta var och är en rimlig begäran. Detta har inte utskottsmajoriteten ansett sig kunna tillstyrka — och inte heller reservanterna. Jag finner mig därför nödsakad att yrka bifall till motionen 1197. Herr talman! Detta är en angelägen rikspolitisk fråga.